Herr talman! Den offentliga upphandlingen har under en följd av år inriktats mot en större flexibilitet. Det innebär bl.a. att exempelvis vägverket i betydande omfattning anlitar privata entreprenörer, de regionala trafikbolagen likaså. Flertalet kommuner anlitar entreprenörer för framför allt sin tekniska men även sin sociala verksamhet. Allt fler landsting upphandlar delar av sin verksamhet på den privata marknaden. I centerpartiet välkomnar vi denna balanserade utveckling. Den innebär bl.a. att den offentliga egenregiverksamheten utsätts för ytterligare effektivitetspress, och därigenom uppnås en vitalisering av hela den offentliga verksamheten. Vi utgår ifrån att denna balanserade utveckling kommer att fortsätta genom beslut i resp. beslutsförsamlingar allteftersom nya erfarenheter vinns. Jag vill emellertid peka på en omständighet som inger betänkligheter inför en alltför forcerad utveckling, och det är påverkan på glesbygdsutvecklingen. Det ligger i sakens natur, och det bekräftas för övrigt av hittillsvarande erfarenheter, att privata etableringar huvudsakligen sker i våra tätorter. Det är där det lönsamma befolkningsunderlaget finns. Vi får akta oss för att undandra attraktiva delar av exempelvis postens verksamhet och därigenom minska möjligheterna att upprätthålla en i och för sig föga lönsam service i glesbygd. För att kunna dra de rätta slutsatserna av pågående verksamheter är det viktigt att den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform, som utvisar de faktiska kostnaderna och förutsättningarna. Vi anser därför att regeringen aktivt bör verka för tillkomsten av ett sådant enhetligt redovisningssystem. Vi anser också att det bör ges möjligheter att i den offentliga upphandlingen ta arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska hänsyn. Framför allt de senaste årens utveckling med en kraftig förstärkning av den regionala obalansen ger stöd för denna uppfattning. Vi föreslår därför att en översyn av upphandlingsförordningen görs i syfte att möjliggöra ökat hänsynstagande till arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4 i det aktuella betänkandet.

Herr talman! Det var ju ett intressant utspel som Filip Fridolfsson gjorde, när han sade att kommunisterna med sin annorlunda samhällssyn motarbetar ett effektivt näringsliv — ungefär som om det vore en programmatisk uppgift för vänsterpartiet kommunisterna. Det vore intressant om han kunde utveckla de tankarna litet närmare, så att vi fick analysera vad det där motarbetandet egentligen innehåller. Sådana där utkastade påståenden kan inte få stå obevisade, tycker jag. Men det är klart att Filip Fridolfsson är irriterad över att vi inte biträder moderaternas springpojkspolitik, när man för storfinansens räkning vill öppna den gemensamma sektorn för spekulation och vinstgivande placeringar. Näringslivet i dag sitter ju på oerhörda rikedomar. Man har en enorm likviditet, man har massor av pengar som man inget hellre vill än investera utomlands i stället för i våra regioner där det behövs nya jobb. Vad vore bättre än att öppna den gemensamma sektorn för spekulation? Där finns ju ett behov och en säker kundkrets. Moderaterna säger att de vill motarbeta offentliga monopol. Dessa måste brytas så att det ges utrymme för fri konkurrens inom den offentliga sektorn. Det där faller väldigt platt till marken när man granskar moderaternas antimonopolistiska politik i övrigt. När ställde moderaterna senast upp och försökte begränsa ett privat monopol eller en privat makt som förlamar någon del av näringslivet? Det har aldrig hänt, och därför faller hela argumentationen platt till marken. Det finns skäl att titta litet grand på reservation 2, som moderaterna och folkpartiet står för. De har inte lyckats få med sig centern, som har ett helt annat intresse för regional utjämning och, som jag också förstår, för social utjämning än moderaterna; det måste jag säga till centerns förtjänst. Moderaterna vill ha bort de specialregleringar som skyddar post och radio och tele. Televerket är ett av världens effektivaste, och vi har väl också de lägsta kostnaderna i världen för teletjänsterna. Ett privat televerk skulle naturligtvis förse Stockholm och tätorterna och de heta regionerna med ännu mer telefoner och kabel-TV, men över fjällen fick man nog kuta med budkavlar på gammalt sätt, om man skulle nå fram i moderaternas Telesverige. Jag misstänker att det skulle bli så. Samma sak gäller Pysslingen. Man tar ju upp frågan om privat barnomsorg i reservationen. Då finns det skäl att diskutera vad effektivitet och effektivisering är för någonting inom den gemensamma sektorn. Är det största möjliga antal barn på minsta möjliga personal eller är det pedagogiskt utbildad personal i tillräcklig omfattning och välmående barn som är måttstocken på effektivitet? Det vore intressant att få höra vad Filip Fridolfsson tycker att effektivitet är inom barnomsorgen. Nog om detta. När det gäller den offentliga upphandlingen har vi återigen motionerat. Det finns också centerpartister som har motionerat och det finns socialdemokrater som är oroliga över att man inte använder den offentliga upphandlingen på det sätt som man skulle kunna göra för att motverka de enormt negativa utvecklingstendenser som förekommer inom regionalpolitiken. Det sker ju en flykt från skogslänen, Bergslagen och några andra regioner till de heta regionerna kring Stockholm. I går skrev Dagens Nyheter att Storstockholm är som en jättemagnet. Man skall nu följa den här tillväxten och se vad den enorma inflyttningen till redan överhettade regioner beror på. Dessa företeelser måste man med alla medel motverka. Då hänvisar naturligtvis socialdemokraterna till att vi har regionalpolitiken, och jag förstår det. Men den räcker inte till. Den behöver förnyas, det behöver skapas fler instrument i regionalpolitiken. En medveten styrning av offentlig upphandling skulle kunna vara en del av en sådan politik för att rädda kvar verksamhet i glesbygdsregionerna. Jag vet att det finns ett ideologiskt motstånd — politiska beslut skulle kunna åsidosättas genom att man på olika nivåer kunde styra upphandlingen — men jag anser att det är ganska viktigt att också söka på de vägarna och därför begära en översyn av upphandlingskungörelsen. Vi vet ju inte riktigt hur en sådan översyn skulle belysa frågorna och hur man skulle komma fram till förslag om ändringar. Jag tycker att det bör göras en översyn, för detta är en oerhört viktig och brännande fråga och man måste handla snabbt. Därför yrkar jag bifall till reservation 5 undertecknad av mig själv. Det finns en reservation från centern som innehåller nästan samma text. Man kan undra varför vi inte skrivit en gemensam reservation. Vi försökte, men vi kom fram till att vi hade olika uppfattningar om en väsentlig sak som står i centerns reservation. Det gäller den del av reservationen där centern säger att man i detta sammanhang bör överväga vilken kommunal verksamhet som lämpligen kan föras över i privat regi. Jag tycker inte att det har med saken att göra. Det spelar nämligen ingen roll om det är kommunal, landstingsstyrd eller privat regi, bara verksamheten är lokaliserad till den region man vill gynna. Därför har det inte någon betydelse i fråga om belägenheten om verksamheten i sig är privat eller kommunal. Därför tycker jag att det var onödigt att ta med detta. Men det är väl ett försök från centern att markera att man har en viss känsla för privatisering, trots att man inte har ställt sig bakom reservation 2. Jag vet att centern i några kommuner har drivit frågan om privatisering ganska hårt, dock inte i detta sammanhang. När det gäller frågan om upphandling av miljövänligt papper kan jag notera den framgång som vpk-motionen nått. Ett enigt utskott anser att detta är en mycket viktig fråga och att det bör ske en upphandling av miljövänligt papper. För dem som vill fördjupa sig i ämnet ligger ”Miljöaktuellt” från naturvårdsverket utanför kammaren. Två sidor ägnas där åt problemen med klorblekutsläppen, som är oerhört aktuella när man talar om syrefattiga vatten och fiskdöd.

Herr talman! Jag står fast vid vad jag sade, nämligen att vpk är ett oresonabelt parti som man inte skall bry sig om. När det gäller frågor som fri konkurrens, ett fritt näringsliv, marknadskrafter, etc. talar vpk för döva öron. Jag vill säga till Hans Petersson i Hallstahammar: Jag ber att Gud skall bevara oss från ert planhushållningssamhälle, och jag tror, herr talman, att jag redan är bönhörd.

Herr talman! Som Filip Fridolfsson vet tror jag mindre på bön och mer på handling. Jag tror att verkligheten kommer att tvinga oss bort från stora delar av den privata spekulationsverksamhet som i dag styr viktiga delar av vårt samhälle. Jag vill med alla medel motverka att dessa intressen får in en fot på en så viktig sektor som den gemensamma sektorn. De finns där redan, och till vissa delar kan jag hålla med om att upphandling kan ske från privata bolag, men det är inte detta det handlar om. Ni vill ju med era framstötar en gång för alla öppna hela den gemensamma sektorn för privat spekulation. Det anser jag inte vara förenligt med en rättvis fördelning och med viktiga sociala och samhällsekonomiska mål. Ni talar i reservation 2 om att avgiftsfinansiering bör förekomma i ökad utsträckning. Det är naturligtvis en följd av denna privatisering, eftersom man måste få betalt för sina tjänster genom avgifter. Det är klart att en liten betald sektor kan vara effektiv i sig för den lilla kundkrets som den kan hålla och som kan betala. Men en bred och rättvist fördelad verksamhet, betald över skatten, är något helt annat, och det kan naturligtvis inte jämföras. Filip Fridolfsson bör nog fundera litet grand över sina mycket förenklade fördömanden av vpk:s planhushållningssamhälle. Vi arbetar också på en marknad. De sociala och mänskliga behoven är ju en marknad. Det har ni ju insett, eftersom ni släpper in bolagen där. Vi vill förse denna marknad med det som den behöver på ett rättvist, rimligt och bra sätt. Det är detta som skiljer oss åt.

Herr talman! Jag kan hålla med Filip Fridolfsson om en sak, nämligen att dessa frågor är litet av en följetong i riksdagen. Det rör sig om motioner som årligen återkommer. Däremot kan jag inte riktigt följa med Filip Fridolfsson i tankegången när han säger att dessa motioner år efter år stoppas av vpk. Det finns fem reservationer fogade till betänkandet. Det är en mycket splittrad reservationsbild. Endast en av motionerna är gemensam för de borgerliga, som alltså vpk skulle ha stoppat. I övrigt finns en reservation där moderaterna står ensamma. Vidare finns en gemensam reservation från moderaterna och folkpartiet samt en centerreservation och en vpk-reservation, vilka, precis som här sagts, är nästan likalydande. Det som vpk skulle ha stoppat är reservation 3, som är gemensam för de borgerliga. Enligt min åsikt är den minst sagt tunn, därför att den gäller frågan om enhetlig redovisning. Det är egentligen inte någon större, kontroversiell fråga. Här har det ju pågått ett utvecklingsarbete inom Kommunförbundet. Målet för det utvecklingsarbetet har varit att skapa förutsättningar för en enhetlig och enklare redovisning ute i kommunerna. Resultatet av arbetet tillställdes kommunerna nu i höst, alltså efter det att motionerna lämnats till riksdagen. Därmed har kommunerna nu fått ett underlag för en enhetlig redovisning av bl.a. egenregiverksamheten. Det enda som skiljer oss åt, och som skulle bli en stor sak i den borgerliga valsegern 1988, är att de borgerliga vill att regeringen när den träffar representanter för Kommunförbundet och kommunerna skall understryka vikten av att få till stånd en enhetlig redovisning av egenregiverksamheten. Man kan verkligen fråga sig om det är riksdagens uppgift att skriva till regeringen vad den skall samtala med kommunförbunden om. Det är alltså detta som vpk har stoppat. Det tycker jag är riktigt, för det är väl i tunnaste laget. Jag yrkar avslag på denna reservation, eftersom arbete redan är i gång i denna fråga. I reservation 1 vill moderaterna att riksdagen skall besluta om en lagreglering av den kommunala upphandlingen. Vi har i dag en klar strävan i samhället att inte lagstifta i onödan. En stor majoritet i utskottet anser att det inte finns någon anledning att lagreglera att kommunerna skall följa samma regler som dem som gäller för den statliga upphandlingen, eftersom det redan i dag finns rekommendationer härvidlag från Kommunförbundet. Det anser vi vara tillräckligt. En lagreglering skulle vara ett intrång i den kommunala självstyrelsen. Vi pekar på att det skulle innebära även stora praktiska och tekniska svårigheter, om vi skulle få en sådan lagstiftning. Jag yrkar således avslag på reservation 1. I reservation 2 tas den kanske stora frågan i detta sammanhang upp. Där finns naturligtvis principiella motsättningar. Det gäller konkurrensen mellan privat och offentlig sektor och hur den offentliga upphandlingen bör inriktas. Strävan från moderaterna och folkpartiet, som står bakom reservation 2, är att det privata näringslivet skall komma in på fler områden. Här finns en klar skillnad i uppfattningen mellan reservanterna och oss övriga i utskottet. Som exempel har tagits vård, omsorg och utbildning. Där, menar vi, måste det ändå vara medborgarnas behov och kravet på kvalitet och rättvisa som är avgörande. På det området skall det finnas en demokratisk insyn och påverkan. Lennart Alsén var inne på frågan varför vi har slagit vakt om principen att man inte skulle få mer av privat verksamhet i nämnda områden. De privata vinstintressena får här inte vara tongivande. Det finns ju privat verksamhet också på de här områdena. Men det är inte så att det skall bedrivas en omfattande privat verksamhet med stöd av samhället härvidlag. Som jag sade förekommer det privat verksamhet på dessa områden, vilken får ett begränsat stöd. Menar vi allvar med att alla medborgare skall ha täckning för de här grundläggande behoven, så skall ingen behöva avstå från detta av privatekonomiska skäl. Därför är det nödvändigt med en offentlig sektor av viss omfattning för att det skall bli en välfärd för alla. Skulle vi nu på dessa områden få en marknadsmässig fördelning av välfärden, skulle det ge upphov till stora orättvisor. I det fallet kan vi ju peka på förhållandena i många andra länder. Som tidigare talare varit inne på finns det naturligtvis områden — både inom den tekniska sektorn och inom tjänstesektorn — där det är värdefullt att olika företagsformer kan konkurrera på lika villkor. Det må vara statliga, kooperativa eller privata företag. Jag kan faktiskt i stor utsträckning instämma i vad centerpartiet säger i sitt särskilda yttrande, vilket vi har sett efter det att betänkandet justerats. Där står det — och detta var Rolf Kenneryd också inne på — att kommunerna redan i dag har den här möjligheten till entreprenader i den offentliga verksamheten. Rolf Kenneryd gav en rad exempel. Han sade att kommunerna i stor utsträckning utnyttjar entreprenader för att bedriva en effektiv och gentemot kommuninvånarna väl avpassad verksamhet. Det behövs därför inte, skriver man i centerpartiets yttrande, några direktiv eller riktlinjer för hur den här verksamheten skall bedrivas i kommunerna. Jag kan helt instämma i detta och yrkar således avslag på reservation 2. Slutligen har vi de två reservationer från centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna som tar upp frågan om att den offentliga upphandlingen skall kunna vara mer av ett styrmedel när det gäller sysselsättning och regionalpolitik. Vi som representerar övriga partier i utskottet anser att om ett upphandlingsärende skall gå utöver principen om affärsmässighet måste det bli fråga om politiska beslut — av regeringen och inte av en myndighet. Det gäller beslut utöver vad som sedan står i upphandlingsförordningen. Det finns ju ändå vissa inskränkningar när det gäller affärsmässigheten. Det är fråga om teknikupphandling, och det står även i förarbetena att Norrlandsföretag, alltså företag i de fyra nordligaste länen, skall ges företräde vid anbud som bedöms likvärdigt med annat företags anbud. Vi anser att detta räcker. I övrigt får det bli politiska beslut, om man skall ta speciella regionalpolitiska sysselsättningshänsyn. Vi anser därför att det inte finns anledning att begära någon översyn av upphandlingsförordningen, och jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 5. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet 1986/87:1 på alla punkter.
Herr talman! Konkurrensen mellan privat och offentlig sektor är ju huvudfrågan i den här debatten. När vi diskuterade den fria konkurrensen senast, våren 1985, ställde jag en enkel men som jag själv tycker mycket distinkt fråga till Roland Sundgren. Jag kan inte minnas att jag fick något svar.

Herr talman! Roland Sundgren nämnde vård, undervisning och omsorg som exempel på speciellt känsliga områden. Det kan jag förstå mot bakgrund av det väletablerade monopol som finns inom dessa sektorer. Den stora frågan här i dag är ju konkurrensen på dessa områden, där vi kanske har skilda utgångspunkter för vår syn på det hela. Roland Sundgren nämnde att medborgarna har behov av och ställer krav på kvalitet och rättvisa i t.ex. omsorg och undervisning. Jag kan inte förstå att någonting skulle hindra kvalitet och rättvisa, när det offentliga kan fastställa regler för verksamheten och styra en eventuell entreprenad eller eventuella privata initiativ på detta område. Vi har t.ex. i Danmark undervisning som drivs i privat regi och som till 95 Jo finansieras med statsbidrag. Det tycks ju gå bra. Hela det danska skolväsendet, och även samhället i övrigt, fungerar ju efter dessa regler. Det låter som om privata vinstintressen — ibland spetsade med kommunisternas uttryck, privat spekulation, — skulle vara det svarta spöke som man målar upp i debatten. Såvitt jag vet stöder sig hela vårt blandekonomiska samhälle i dag på, och det kan vi kanske vara överens om, att det finns privata intressen som vill styra utvecklingen och även vill åstadkomma goda resultat. Varför skulle då inte privata intressen kunna få vara med och tävla eller hjälpa till inom t.ex. vård och omsorg? Det är på något sätt så lätt att hänvisa till dessa uttryck, när man fördömer de grupper, de intressen, som på eget initiativ och med egna privata styrmedel skulle vilja göra en insats inom den här sektorn.

Herr talman! Vårt krav om en översyn av upphandlingsförordningen i syfte att möjliggöra ett ökat hänsynstagande till arbetsmarknadsoch regionalpolitiken, avfärdas av Roland Sundgren med samma argument som vi finner i betänkandet, nämligen att detta skall vara föremål för politiska beslut. Men, Roland Sundgren, det är ju precis vad vi föreslår. Ett flertal av de politiska beslut som fattas i denna kammare fullföljs och verkställs av myndigheter, affärsdrivande verk och övriga. Det är vad vi vill åstadkomma. Jag tycker att det argument som anförts i betänkandet och som Roland Sundgren nu använder snarare är ett argument för detta. Vi kan väl vara överens om att den nuvarande utvecklingen på det regionalpolitiska området gör det helt nödvändigt att använda hela den arsenal som vi kan uppbringa för att motverka den utveckling som nu pågår.
Herr talman! Som svar på Filip Fridolfssons fråga vill jag gärna upprepa litet av vad jag sade i mitt huvudanförande om det som står i centerpartiets särskilda yttrande. Centerpartiet anser att entreprenaderna ökat i den offentliga verksamheten och att man ute i kommunerna utnyttjar möjligheten till entreprenad då det kan vara effektivare från kommuninvånarnas synpunkt. Sedan är det naturligtvis ibland fråga om komplicerade ställningstaganden som det är svårt för oss här i riksdagen att ge direktiv om. Ibland kan det vara ekonomiskt förnuftigt att utnyttja den lediga kapacitet som kan finnas i ett kommunalt bolag, och då skall man naturligtvis göra det, eftersom det innebär lägre kostnader för samhället totalekonomiskt sett. Jag rekommenderar Filip Fridolfsson att läsa centerpartiets särskilda yttrande. Där finns i detta sammanhang också mitt svar. Lennart Alsén tycker att vi är speciellt känsliga när det gäller att släppa in de privata vinstintressena i alltför stor utsträckning på sådana områden som avser vård och omsorg. Det är riktigt. Vi är det av rättviseoch solidaritetsskäl. Vi vill nämligen att behoven i första hand skall vara utslagsgivande — inte de privata hushållens egna ekonomiska resurser, vilket lätt blir fallet, om man på dessa områden i alltför stor omfattning får in privat verksamhet. Man skall inte blunda för att en privat verksamhet bedrivs utifrån andra intressen än en samhällelig. Privat verksamhet skall ju ändå ge en viss vinst. Men det hindrar inte att den privata verksamhet som bedrivs på dessa områden kan ge många impulser och idéer till den offentliga. Det menar jag att vi också försöker ta vara på i den offentliga verksamheten såväl på utbildningsområdet som på vårdområdet. Rolf Kenneryd berörde politiska beslut. Vi menar att vi inte skall fatta ett sådant politiskt beslut att man går ifrån affärsmässigheten när det gäller upphandlingsförordningen. Som jag redan nämnt finns vissa begränsningar, men jag tror att det är mycket viktigt att vi konsekvent håller på att upphandlingen skall ske på affärsmässiga grunder. Det betyder väldigt mycket för utvecklingen av vårt näringsliv. Inte minst är principen om affärsmässighet viktig med tanke på att vi inte är ensamma i världen. Vi har ju en internationell värld omkring oss, som har sin syn på oss. Det är viktigt även för oss att de utländska upphandlingsmarknaderna står öppna. Det är av stor betydelse också för svenskt näringsliv och för sysselsättningen i hela landet. Jag tror att det skulle se mycket illa ut om vi i dessa sammanhang alltför stor utsträckning gjorde avsteg från de internationella avtal som finns träffade, bl.a. i GATT.
Herr talman! Centerpartiets yttrande i utskottsbetänkandet är tydligen Roland Sundgrens stödben i den här debatten. Gång på gång refererar han till centerns särskilda yttrande. Det hade väl varit bättre om ni skrivit ihop er med centern i utskottet. Jag vill bara ha sagt till Roland Sundgren att våra förslag om fri konkurrens inte innebär att servicen skall försämras för någon medborgare. Tvärtom! Detta tycker jag att man på socialdemokratiskt håll borde begripa. På praktiskt taget alla områden i samhället är konkurrens både stimulerande och vitaliserande, förbättrande och allt vad ni vill. Detta skall man välkomna — inte minst inom den offentliga sektorn, vågar jag påstå.

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna till Roland Sundgren. Jag tyckte mig märka ett ökat intresse för att släppa in privata intressen i omsorg, undervisning och vård, som jag tog upp. Det är med en viss tillfredsställelse jag noterar det ordval han använde. Jag hoppas att det åtminstone på sikt kan leda till en ändrad inställning. Stat och kommun kan styra sådan här verksamhet mycket elegant. Man kan ha samma bestämmelser för en barnstuga, en skola eller vad det nu gäller, även om verksamheten läggs ut på entreprenad. Det finns ju regler för detta, och de är naturligtvis lika mycket i kraft vare sig det är en statlig arbetsgivare eller en entreprenör som bedriver verksamheten. Roland Sundgren nämnde att detta tenderar att bli en följetong. Jag kan hålla med om att det nog kommer att vara det även i fortsättningen. Vi från folkpartiet kommer ständigt att peka på dessa områden och föreslå förbättringar där.

Herr talman! Till Filip Fridolfsson, som ju hyllar konkurrensen, vill jag säga att det ändå inte är något tvivel om att konkurrens leder till orättvisor. På en marknad skall det ju finnas en viss efterfrågan, och det skall finnas resurser hos hushållen att efterfråga varor och tjänster på den marknaden. Vi menar att en konkurrens när det gäller så viktiga områden som sjukvård, utbildning och omsorg skulle utestänga många människor från att få den vård, den omsorg och den utbildning som de önskar. Det leder alltså till orättvisor. Till Lennart Alsén vill jag säga att jag tror det är väldigt viktigt att vi får en samverkan mellan privat och offentlig verksamhet på de här områdena. Det pågår ju också ett förnyelsearbete och en omfattande diskussion.

Där tror jag det finns en hel del som vi har anledning att samarbeta om.

Herr talman! Vårt överläggningsämne handlar ytterst om relationen mellan staten och den enskilde medborgaren i olika sammanhang. Ämnet berör med andra ord en av hjärtpunkterna för innehållet i begreppet rättsstat. Att ämnet framstår som mycket invecklat och omfamnande beror på att staten kan uppträda i så många olika skepnader gentemot den enskilde. Gemensamt för statens alla roller är emellertid i dag, att staten på något sätt vill ha ett övertag framför den enskilde. Rätten sitter i spjutstångs ände. Att staten måste kunna uppträda med makt och myndighet säger sig självt. Brott måste ju kunna bekämpas, civilrätten upprätthållas och skatter indrivas — för att nämna endast några exempel. Renodlade maktspråk med stöd av våld om så skulle behövas, det är ena ändpunkten på en tänkt skala. Den andra ändpunkten är, när staten driver affärsmässig verksamhet och därmed kan jämställas med vilken privat näringsidkare som helst. Det kan här vara fråga om tillhandahållande av olika slags tjänster, t.ex. inom kommunikationsområdet. Som jag nämnde vill staten emellertid även här ha någon form av övertag framför den enskilde. Full likhet mellan båda avtalsparterna skall icke tillåtas råda. Av lagutskottets betänkande framgår att en hel mängd rättsregler är inblandade. Reglernas antal och innehåll gör att överläggningsämnet lätt uppfattas som väldigt abstrakt och ogripbart. Någon kanske rent av finner det tråkigt. I själva verket är dock frågan enkel att formulera: Vem skall bära de ekonomiska konsekvenserna av att staten begår fel eller handlar oriktigt? Svaret borde intressera envar, eftersom det berör en av hjärtpunkterna i vår tillvaro. En person tillfogas skada genom ett beslut från någon myndighets sida. Ett typiskt fall är här oriktiga beslut inom området för taxering och skatt, ett område som med osviklig precision återkommer år efter år i JO:s ämbetsberättelse. I dag får den enskilde i sådana fall bära den ekonomiska skadan ensam, om inte någon offentlig funktionär kan anses vållande till skadan, dvs. ha varit vårdslös på ett ej alltför obetydligt sätt. Föreligger icke sådan vårdslöshet, eller med juristens ord culpa, undgår staten att gottgöra den enskilde dennes skada. Är denna värdering fortfarande riktig? Eller bör de ekonomiska konsekvenserna av felaktig myndighetsutövning bäras av oss alla i form av korporationen staten? Jag vet att min kollega Bengt Harding Olson speciellt har engagerat sig i denna fråga, som i det här sammanhanget går tillbaka på en partimotion från folkpartiet. Jag går därför över till ett annat område, som ligger så att säga på mittpunkten av min tänkta skala och som aktualiserats av en motion från min sida, 1985/86:290. Det omfattar myndigheternas serviceskyldighet, närmast med anledning av den nya förvaltningslagen. Två exempel — hämtade ur motionen — får bilda utgångspunkt. En person, A, övervägde att inropa en jordbruksfastighet — belägen i Ronneby kommun — på exekutiv auktion. Innan inropet skedde, diskuterade A med vederbörande kronofogde hur det förhöll sig med lantbruksnämndens tillstånd till förvärvet. Kronofogden uppgav då att det ej skulle vara några problem för A att i framtiden behålla fastigheten. Även om han fick avslag på sin ansökan hos lantbruksnämnden, kunde han — enligt kronofogden — ånyo förvärva fastigheten när denna såldes vid offentlig auktion. Upplysningen om innehållet i jordförvärvslagen var oriktig. Den som inropar jordbruksfastighet på exekutiv auktion måste avyttra den inom två år, om han ej utverkat tillstånd av lantbruksnämnden. Vid sådan avyttring — som i sista hand skall ske på offentlig auktion genom kronofogdemyndighetens försorg — får säljaren icke på nytt uppträda som köpare, något som otvetydigt framgår av 17 § samma lag. A, som förlitade sig på riktigheten av kronofogdens besked om gällande rätt, inropade fastigheten vid den exekutiva auktionen. Sedan A kort tid därefter förvägrats förvärvstillstånd, ansåg han sig tvungen att sälja fastigheten. Genom denna fastighetsaffär åsamkades A skada för omkring 12 000 kr. A vände sig till justitiekanslern, som först slog fast att kronofogdens upplysningar om innehållet av bestämmelserna i jordförvärvslagen varit felaktiga — JK-Beslut 1983, C 13. För att skadestånd skall utgå enligt skadeståndslagen fordras emellertid härutöver att den påtalade felaktigheten ägt rum vid ”myndighetsutövning”. Enligt JK utgjorde de åtgärder från kronofogdens sida som låg till grund för kravet på skadestånd ej annat än muntliga upplysningar om innehållet i gällande rätt. En sådan upplysning skall icke anses lämnad ”vid myndighetsutövning”. A fick därmed ingen gottgörelse från statens sida. I det andra exemplet hade det från gatukontoret i en kommun — det var Sundsvalls kommun — lämnats den felaktiga uppgiften att en viss fastighet som varit föremål för försäljning varit ansluten till det kommunala VA-nätet. Enligt köparen skulle köpeskillingen ha nedsatts med ca 20 000 kr., om han känt till att så i själva verket inte var fallet. Enligt högsta domstolen hade det felaktiga beskedet ej avsett innehållet i något beslut. Det hade inte heller rört något aktuellt ärende hos kommunen. Upplysningen hade således icke haft karaktären av förhandsbesked e. d. Inte heller i övrigt kunde upplysningen anses ha haft ett sådant samband med kommunens myndighetsutövning att det varit fråga om en åtgärd vid myndighetsutövning. Det grundläggande villkoret för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen var därmed enligt högsta domstolen inte uppfyllt. I dag får följaktligen den enskilde stå sitt eget kast, om han litar på en uppgift om innehållet i gällande rätt från myndigheternas sida. Det offentliga är med andra ord i stor utsträckning friskrivet från ekonomiskt ansvar. Gällande ordning är så mycket mindre tillfredsställande från den enskildes synpunkt som lagstiftaren i andra sammanhang hävdat ståndpunkten att den som lämnar en uppgift också skall vara ansvarig för den. Det är nog fler än jag som finner det stötande att den enskilde i mina exempel själv måste bära den ekonomiska skada som uppstått genom att han förlitat sig på att myndighetens uppgifter om gällande rätt eller om något rättsligt faktum varit riktiga. Sammanfattningsvis kännetecknas gällande ordning — så långt den hittills beskrivits — av att den enskilde medborgaren i stor utsträckning själv måste stå för de ekonomiska konsekvenserna av felaktigheter från myndigheternas sida i deras egenskap av myndighet. Den enskildes rättsskydd i förhållande till staten är med andra ord bristfälligt på ett betänkligt sätt. Självrisken är, om man hellre vill uttrycka det så, orimligt hög. I den gemensamma borgerliga reservationen uttalas den uppfattningen att tiden nu är mogen att göra en översyn av det allmännas skadeståndsansvar, med sikte på huruvida de nuvarande förbehållen för staten bör bestå — förbehåll vilkas innebörd ju är att övervältra det ekonomiska ansvaret på de enskilda medborgare som råkar drabbas av skada eller lidande på grund av förhållande på statens sida. Det går som bekant inte heller att skydda sig gentemot detta slag av händelser. Det är egentligen tragiskt att utskottet är så djupt splittrat i den här frågan, som — enligt vad jag framhållit flera gånger — ytterst gäller om det är den enskilde som ensam skall bära den ekonomiska skadan av ett felaktigt handlande från det allmännas sida eller om det bör vara vi alla tillsammans. I den skadeståndsrättsliga litteraturen används ofta termen pulvrisering för att uttrycka just detta att de ekonomiska konsekvenserna sprids ut på så många personer som möjligt . Socialdemokraterna kan emellertid inte ens tänka sig att låta nuvarande ordning bli föremål för förnyade överväganden, vilket vi borgerliga begärt. Rätten sitter i spjutstångs ände. Herr talman! Det finns slutligen ytterligare ett område som behandlas i betänkandet och som ligger på den andra ändpunkten på min skala. En Stockholmsadvokat upptäckte till sin förfäran att han uteslutits ut telefonkatalogen, såväl ur yrkesregistret som ur den vanliga delen. Händelsen är några år gammal. Advokatens omsättning minskade med betydligt mer än 100 000 kr. Var och en kan ju tänka sig vad det skulle innebära för en näringsidkare att bara försvinna ur yrkesregistret. Advokaten ville självfallet inte bära det ekonomiska ansvaret för det inträffade, till vilket han var helt utan skuld. Televerket bestred emellertid allt skadeståndsansvar, under hänvisning till en friskrivningsklausul i de allmänna villkoren för telefonabonnemang, som här går tillbaka till ett av regeringen fastställt telefonreglemente. Det var ostridigt att uteslutningen berott på slarv och vårdslöshet från televerkets sida. Domstolarna ansåg tyvärr att telefonreglementet på grund av dess offentligrättsliga karaktär inte kunde göras till föremål för jämkning enligt 36 § avtalslagen, en generalklausul som tar sikte på oskäliga och stötande avtalsvillkor. Advokaten fick alltså själv stå det ekonomiska ansvaret för televerkets försummelser. Enligt de i 1985 års telefonkatalog intagna allmänna villkoren gottgör televerket direkta utgifter som uppstått till följd av fel eller försummelse med högst 2 000 kr. Begreppet ”direkta utgifter” har valts för att begränsa betalningsskyldigheten till utlägg av typen kostnader för resor och telefonsamtal och därigenom utesluta gottgörelse för bl.a. värdebortfall . Om statens järnvägar missköter sig är situationen likadan. Den enskilde får bära de ekonomiska konsekvenserna av SJ:s försummelser såvitt angår personbefordran. Även om tåget ej alls skulle gå utan blivit inställt utan skäl eller om det skulle gå åt fel håll, är SJ fri från lagfäst ansvarighet gentemot den enskilde resenären. Skulle den enskilde däremot ha anlitat annat transportmedel, såsom båt eller flyg, skulle han ha kunnat få ersättning för liden skada. Detta framgår av 191 § sjölagen och 9 kap. 19 och 20 §§ luftfartslagen. Rättsläget rörande televerket och SJ behandlas närmare i min motion 1985/86:L205 och i betänkandet. Jag ber att få hänvisa dit, eftersom alltför många paragrafer lätt skymmer blicken för vad saken egentligen handlar om. Lika otillfredsställande är läget inom postens förvaltningsområde, något som Martin Olsson närmare utvecklat i en motion med beteckningen 1985/86:L228. Herr talman! Likheten inför lagen — rättsstatens främsta kännemärke — kräver att staten såsom avtalspart inte skall kunna skaffa sig privilegier. De lagar som riksdagen stiftat inom t.ex. konsumentområdet bör självfallet gälla till konsumenternas förmån, även om det är staten som är avtalspart. Låt mig här bara peka på konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Ett gemensamt drag för de olika konsumentlagarna är att näringsidkaren inte har full frihet att friskriva sig från ansvar och skadestånd. Han har med andra ord inte rätt att hur som helst övervältra kostnader för felaktiga varor eller tjänster på konsumenten. Principen gäller emellertid bara delvis när staten är part. Har villkoren i rättsförhållandet karaktär av avtal är allt gott och väl. Då råder likställighet mellan staten och enskild näringsidkare. Är villkoren av offentligrättslig art är läget däremot annorlunda. Den friskrivningsklausul som televerket åberopade mot min Stockholmsadvokat var av sistnämnda slag. I många fall tycks det vara en ren slump om villkoren är av det ena eller det andra slaget, en slump som kan stå den enskilde dyrt — se närmare betänkandet på s. 14. I SJ:s fall är situationen den att det i dröjsmålsfallet över huvud taget saknas regler i lag till den enskildes skydd, regler som finns beträffande andra transportmedel. Det är så mycket mera stötande att staten slår vakt om sina privilegier när den befinner sig i en monopolsituation. Likheten inför lagen bör gälla även mäktiga korporationer. Rätten bör inte få sitta i spjutstångs ände i en rättsstat som vår. Den gemensamma borgerliga reservationen utmynnar även här i en begäran om översyn av statens skadeståndsansvar. Det är beklagligt att socialdemokraterna även här uppträder till försvar för staten, dvs. för den starkare parten i rättsförhållandet.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

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet från lagutskottet behandlas flera skilda frågor rörande det allmännas skadeståndsansvar. I de delar som främst gäller affärsverkens ansvar hänvisar jag till mina medreservanter Allan Ekströms och Martin Olssons inlägg. Min uppgift är närmast att behandla problematiken kring det allmännas skadeståndsansvar vid typisk myndighetsutövning. Utgångspunkten är att folkpartiet i en partimotion yrkat att riksdagen hos regeringen begär ett förslag till förbättrade möjligheter för enskilda att få ersättning av det allmänna för skada som den enskilde lidit på grund av felaktig myndighetsutövning. Men motionen har avstyrkts av utskottsmajoriteten med motiveringen att gällande skadeståndsrätt ger ett fullgott skydd och att det därför ej är påkallat med en skärpning av skadeståndsansvaret för det allmänna. Mot detta beslut har folkpartiet reserverat sig tillsammans med moderata samlingspartiet och centerpartiet, och vi påstår att gällande skadeståndsregler är i angeläget behov av ändring. Herr talman! Gällande skadeståndsrätt och dess tillämpning är i praktiken alldeles för sträng och leder inte sällan till stötande resultat på den enskilde medborgarens bekostnad. Några konkreta situationer kan belysa detta påstående. Skattemyndigheternas betalningssäkringar har ibland vållat stora skador för den drabbade medborgaren — ofta en företagare — men trots att besluten undanröjts av domstol har skadestånd inte erhållits, eftersom ingen tjänsteman anses ha varit försumlig. Husrannsakan för att eftersöka person eller egendom vållar ibland materiella skador, men t.o.m. helt fristående tredje man, såsom en hyresvärd, kan själv få stå för kostnaden för skadorna. Vid anhållande under 24 timmar får i praktiken inte ens en oskyldig medborgare skadestånd. Dessutom har en person som grips av polisen minimal chans att få något skadestånd av staten. Fallet Bengt Arne Jönsson är ett belysande exempel. Han hade lagt sig för att sova en stund i sin bil på en parkeringsplats utanför Lund. Han kände sig nämligen för trött för att direkt köra hem till Tomelilla. Men efter ett inbrott i närheten fattade polisen misstankar mot bilen och dess förare. Följden blev att polisen, under avlossande av varningsskott, stormade fram och ryckte Bengt Arne ur bilen. Under tumultet blev han skadad och därefter sjukskriven under en månad. Skadorna, främst genom förlorad arbetsinkomst och ersättning till avbytare på gården, har familjen beräknat till drygt 70 000 kr. Men rikspolisstyrelsen vägrade att utgiva någon som helst ersättning. Överåklagaren hade visserligen konstaterat att Bengt Arne gripits helt utan objektiv grund, men rikspolisstyrelsen ansåg inte att polisen subjektivt gjort sig skyldig till någon försummelse. Min bedömning av gällande skadeståndsrättsliga regelsystem och dess tillämpning blir inte nådig. I ett rättssamhälle måste naturligtvis både staten och den enskilde ta ansvar för sina handlingar. Men det är särskilt viktigt att staten bär ett generöst skadeståndsansvar för myndighetsutövning som oförskyllt orsakar skada för den enskilde medborgaren. I dag är det en alltmer utbredd uppfattning att staten inte tar ett rimligt skadeståndsansvar i dessa situationer, och i flera fall leder detta till allmänt stötande resultat. Enligt min uppfattning är nuvarande rättsläge oacceptabelt, och risken för underminering av allmänhetens tilltro till vårt rättssamhälle är uppenbar. Herr talman! Behovet av en reform av det allmännas skadeståndsansvar är akut. Vid en sådan reformering måste utgångspunkten vara att det allmänna påtar sig ett generöst ansvar för skador som vållats enskilda medborgare genom myndighetsutövning och detta utan stötande begränsningsregler. Huvudregeln skall innebära ett närmast totalt skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning. Begreppet ”felaktig” användes då i vid bemärkelse, och här skall göras ett försök till precisering. En myndighetsutövning kan vara felaktig redan vid beslutsfattandet, såsom flera fall av betalningssäkring. Andra beslut kan vara riktiga från början, men sedan visa sig vara felaktiga. Vissa beslut kan vara helt riktiga men drabba utanförstående tredje man, såsom hyresvärdar. Den gemensamma faktorn är att inget fel åvilar den enskilde medborgaren, som i stället oförskyllt drabbats av skada. I dessa situationer får det fingeras att det föreligger felaktig myndighetsutövning, oavsett om någon befattningshavare varit försumlig eller ej. Någon form av undantagsregel kan nog inte undvaras. Men huvudregeln bör kunna åsidosättas endast i sällsynta undantagsfall och det allmänna alltså slippa skadeståndsskyldighet endast om det annars skulle uppkomma otillbörliga förmåner för den enskilde. Det är därvid naturligtvis oacceptabelt att undanta från skadestånd sådana personer som ”bara” varit frihetsberövade under 24 timmar. Det finns ingen anledning för någon enda människa att tolerera felaktigt frihetsberövande under en enda timme. För statens ansvarsfrihet bör det också vara otillräckligt att hänvisa till att ingen befattningshavare gjort sig skyldig till försummelse. Frågan om försummelse eller ej bör endast tillerkännas arbetsrättslig betydelse i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, mellan staten och tjänstemannen, men inte påverka den enskildes rättmätiga rätt till ersättning för liden skada. Det nu skisserade generösa allmänna skadeståndsansvaret kommer naturligtvis att kosta ett antal ytterligare kronor. De exakta beloppen kan omöjligen nu preciseras. Men priset torde vara överkomligt när det gäller att stärka allmänhetens nu vacklande förtroende för vårt rättssamhälle. Herr talman! Slutsatsen av det nu förda resonemanget blir följande. En parlamentariskt sammansatt utredning bör få till uppgift att göra en översyn av det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning som vållat skada för företag och enskilda. Med förtur bör förslag framläggas för att förbättra enskilda medborgares skadeståndsskydd vid myndighetsutövning i form av tvångsåtgärder mot person, t.ex. gripande, eller mot egendom, t.ex. betalningssäkring. Med detta yrkar jag avslutningsvis bifall till reservationen till lagutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! För några år sedan väckte jag en motion, som jag inledde med att skriva att ordstävet ”Säkert som ett brev på posten” inte längre syntes gälla i lika hög grad som förr. Bakgrunden till denna min skrivning var att jag ofta själv eller genom andra fått erfara att försändelser inte kommer fram till adressaten i normal tid eller ibland t.o.m. att försändelsen aldrig kommer fram. När det gäller försändelser mellan privatpersoner föranleder väl förseningarna knappast några ekonomiska förluster, men väl viss irritation. Men om försändelserna är av annan karaktär kan förseningarna få besvärande och ibland mycket kännbara ekonomiska följder. Möjligheterna att få ekonomisk ersättning av postverket är begränsade, och mitt motionskrav förra gången liksom i år är att det skall göras en översyn I år har det dessutom från både moderat håll och folkpartihåll väckts motioner om det allmännas skadeståndsansvar. Min motion behandlas nu tillsammans med dessa motioner och kommer därför upp i ett större sammanhang. De tre motionerna har utmynnat i en gemensam reservation från företrädarna för de tre borgerliga partierna i lagutskottet. I reservationen krävs att riksdagen skall begära en översyn av dels skadeståndsansvaret för det allmänna, dels statens skadeståndsskyldighet i affärsmässig verksamhet. De båda föregående talarna har ingående berört de principer vi anser bör prövas vid den begärda översynen. De har även gett exempel på brister i nuvarande regler. Jag kan därför inskränka mig till att notera att det är synnerligen viktigt ur konsumentsynpunkt att lika goda möjligheter att få skadestånd för lidna förluster skall finnas, oberoende av om verksamheterna är offentliga eller enskilda. Majoriteten i lagutskottet avstyrker utredningskravet liksom kravet i min motion på en översyn av postverkets ansvarighet med motiveringen att ett ökat skadeståndsansvar skulle medföra höjningar av befordringsavgifterna. Denna motivering är inte acceptabel, eftersom man aldrig i andra sammanhang brukar begränsa konsumentskyddet med motsvarande argument. Varken samhället eller konsumenterna kan förlora på att en översyn företas. Alla har i stället allt att vinna på en översyn. Konsumenterna kan få ett bättre skydd, och den offentliga verksamheten slipper att beskyllas för att inte ge rimligt skadestånd. Den offentliga verksamheten, som vi alla är så beroende av, tjänar verkligen inte på att man inom denna verksamhet skall tillämpa ett begränsat konsumentskydd jämfört med verksamheter i annan regi. Solidariteten i vårt samhälle, som vi så ofta hör talas om, kräver att den som oförskyllt drabbas av skador och förluster skall ha rätt till ersättning, även om det är samhällets verksamheter som orsakat förlusterna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen till lagutskottets betänkande.

Herr talman! Företrädare för de borgerliga partierna i lagutskottet tar nu på nytt en debatt om det allmännas skadeståndsansvar. Utskottet behandlade redan hösten 1984 en motion om skärpning av det allmännas skadeståndsansvar. Lagutskottet fann då att det inte förelåg någon anledning att föra en sådan skärpning. Majoriteten i utskottet konstaterar även i år efter prövning av de aktuella motionerna att det inte finns någon anledning att revidera skadeståndslagen. Av utskottets betänkande framgår att vi inhämtat ett remissutlåtande från JK, som på statens vägnar handlägger dessa frågor. Remissvaret är mycket utförligt och redovisar exakt hur JK handlägger de olika ärendena. Om någon enskild inte skulle vara nöjd med JK:s handläggning, finns det möjlighet att föra ärendet vidare till domstol. De tre föregående talarna har inte kunnat framföra någon saklig kritik mot JK:s handläggning av dessa ärenden. Jag tycker inte heller att man har kunnat påvisa att något nytt har inträffat i samhället som i dag skulle kräva en allmän översyn av skadeståndslagen. Jag skall nu något beröra affärsverken, postverket och järnvägen, eftersom Martin Olsson kommer tillbaka med sin motion och vill ha generella skadeståndsregler när det gäller postverket och Allan Ekström i sitt inlägg kritiserat förhållandena inom järnvägen. Både i tidigare debatter och vid de överläggningar vi haft i utskottet har vi från majoritetens sida framhållit för Martin Olsson att vi anser att det är omöjligt att för postverkets del införa en generell skadeståndsskyldighet. Det finns andra instrument att lösa de olika problem som uppstår vid postbefordran. Postverket har ett mycket stort antal försändelser att behandla. För vissa slag av försändelser — assurerade och rekommenderade försändelser, paket och postförskott — har postverket ersättningsskyldighet. Här sker med jämna mellanrum förhandlingar för att se över nivåerna på de ersättningar som postverket är skyldigt att betala ut. Utskottsmajoriteten anser att det är ett mycket mer effektivt instrument för att komma till rätta med alla de fall som inträffar än att införa en generell bestämmelse i skadeståndslagen. Detsamma gäller för järnvägen. Hur skulle egentligen en generell lagstiftning i skadeståndslagen om ersättning för olika händelser som inträffar vid personbefordran på järnvägen se ut? Lagstiftningen skulle, såvitt jag förstår, inte kunna bli i stort sett annat än en ramlagstiftning. Därutöver skulle det behövas en rad förvaltningsbestämmelser för att ge ett innehåll åt lagen. Majoriteten anser fortfarande att de särskilda ersättningsregler som i dag gäller både för järnvägen och för postverket är bättre ägnade att tillgodose de enskildas intressen och ålägga myndigheterna att betala skadestånd vid olika händelser än en generell lagstiftning skulle vara. Vi tycker att lagstiftning i det här fallet är ett mycket trubbigt instrument, som inte på ett konstruktivt sätt kan lösa problemen. Den väg som vi i Sverige slagit in på när det gäller ersättning från affärsverken är mer konstruktiv. Herr talman! Låt mig gå tillbaka till den stora frågan om myndighetsutövningen. På s. 21 i utskottets betänkande kräver de borgerliga ledamöterna i sin gemensamma reservation en utredning om skadeståndslagen i dess helhet. Detta krav har också framförts av de tidigare talarna.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

Herr talman! Lennart Andersson hänvisade till JK. JK har att tillämpa gällande rätt. Det är rättsreglerna det är fel på, inte på JK. Tycker Lennart Andersson att den advokat som inte kom med i telefonkatalogen själv skall bära den skada som åsamkats honom därigenom? Tycker Lennart Andersson att köparen av fastigheten i Sundsvall skall stå för kostnaderna för den felaktiga uppgiften från fastighetskontoret? Skadeståndslagen, som gäller beträffande offentlig myndighetsutövning, innebar när den kom till på 1970-talet en viktig förändring i då gällande rätt. Dessförinnan ansvarade staten i mycket liten omfattning för oriktiga och vårdslösa beslut. Vi borgerliga tycker nu att det finns anledning att undersöka, om den enskildes rättsskydd kan förstärkas inom olika områden. Det är ju den enskildes relation till staten/kollektivet som hela betänkandet ytterst handlar om. Vi borgerliga står på den enskildes sida, vilket framgår av den gemensamma reservationen, som har mycket stor betydelse från rent ideologiska synpunkter.
Herr talman! Lennart Andersson har framfört synpunkter på reservanternas diskussion och åsikter om det allmänna skadeståndsansvaret. Jag har inte kunnat finna någon annan reell invändning mot vårt krav på ett vidgat ansvar vid felaktig myndighetsutövning än att vi inte tyckte detsamma 1984. Nu är det 1986, och det är nya tider. Nya erfarenheter och nya missgrepp har hunnit göras. Allmänheten accepterar inte längre de rådande förhållandena. Därför kan man mycket väl tänka om, och det är i varje fall vad borgerligheten har gjort i detta avseende. Beträffande synpunkterna på justitiekanslerns verksamhet vill jag säga att denne har att verka inom gällande rätt. Men det finns alldeles säkert, Lennart Andersson, ett utbrett missnöje som också hänför sig till JK:s hantering av ärendena. Låt mig exempelvis nämna fallet med en kvinna i Mora som hade problem med försäkringskassan. Det handlade om 295 kr., som JK inte ville ge henne. Tingsrätten sade att hon skulle ha dessa pengar, men JK nöjde sig inte med utslaget utan gick till hovrätten, som tyckte att kvinnan hade rätt. JK gick då vidare till högsta domstolen, som också tyckte att kvinnan skulle ha pengarna. Allt detta gällde 295 kr. Jag menar att detta har dragit på staten stora kostnader. Dessa pengar hade med fördel kunnat användas till att betala både de 295 kronorna och litet för annan skada som staten har ställt till med.

När det gäller utredningsidén är vi ense även med socialdemokraterna om att vi skall titta över det ideella skadeståndet. Jag tycker att man kunde vidga de direktiven till att gälla skadeståndslagen över huvud taget, när man ändå håller på. För övrigt får vi väl återkomma med den här debatten. Droppen urholkar så småningom stenen. Vi kommer från borgerlighetens sida tillbaka under den allmänna motionstiden nästa år. Slutligen skall jag bara besvara en fråga som närmast är ställd till mig. Lennart Andersson frågar: Om man nu har ett sådant här generöst skadeståndsansvar, vad kommer vi då att få för slags samhälle? Svaret är: Ett rättssamhälle.
Herr talman! Jag vill först påminna om att det finns två lagstiftningsområden som gränsar till skadeståndslagen. De berör en del av de frågor som har tagits upp tidigare inlägg. Det gäller bl.a. betalningssäkringslagen som skall bli föremål för en översyn. Det finns redan beslut om en sådan översyn. I utskottets betänkande står också angivet att den nya förvaltningslagen, som har antagits av riksdagen, innebär att myndigheternas service ansvar utökas. En debatt fördes i kammaren i anslutning till att den nya förvaltningslagen antogs, och riksdagen har sagt att regeringen bör ha uppmärksamheten riktad på en del saker i det sammanhanget. Vad jag framför allt vill bemöta här är alltså den tes som Bengt Harding Olson framför. Även om myndigheterna inte har gjort sig skyldiga till någon oaktsamhet för vilken de kan dömas till skadestånd, får man, säger han, om någon enskild har lidit skada, fingera en oaktsamhet, så att myndigheterna ändå får lov att betala ut en ersättning. Det tror Bengt Harding Olson att det svenska folket skall acceptera som alldeles självklart. Han anser att vi därigenom kommer att få ett mycket bättre samhälle. Vad Bengt Harding Olson inte på något sätt har berört i dag i sitt inlägg är hur olika myndigheter över huvud taget skall kunna fungera i framtiden, om vi får sådana regler att man skall fingera oaktsamhet och därigenom göra myndigheterna skadeståndsskyldiga om någon enskild människa anser sig ha lidit skada av det beslut som myndigheten har fattat. När det gäller kostnaderna för det system som Bengt Harding Olson talar om presenterar Bengt Harding Olson bara ett allmänt tyckande i dag. Jag för min del tillåter mig att ha den uppfattningen att det är fråga om betydligt större kostnader än vad någon av de tidigare talarna har försökt antyda här i dag.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är riktigt att man har ett generöst skadeståndsansvar för staten. När jag säger att man skall fingera en felaktig myndighetsutövning, så avser jag de situationer där den enskilde oförskyllt har lidit skada. Det är inte bara fråga om vad han tycker, utan det skall alltså vara klarlagt att det inte är den enskildes fel att han har lidit skada. Då är det rimligt att staten tar ett ansvar. Detta kan ju tyckas revolutionerande, men det är inte alls revolutionerande. Vi har redan en lagstiftning om detta på ett specialområde. Lagen om frihetsinskränkning talar om vad vi kan kalla ett strikt ansvar. Oavsett om staten har gjort fel eller inte skall staten stå för kostnaderna om den enskilde har drabbats av frihetsinskränkning. Vad det handlar om här är bara att utvidga tillämpningen av denna princip — och gå vidare på den väg som jag anser vara den rätta. Det går inte att beräkna kostnaderna, det är riktigt. Men jag är tillräckligt optimistisk för att tro att svensk myndighetsutövning inte skadar människor oförskyllt så mycket att inte svensk ekonomi har råd att betala de enskilda som har kommit i kläm. Jag vill till slut ställa en fråga: Tycker Lennart Andersson att det är rimligt att en oskyldig svensk medborgare skall sitta anhållen upp till 24 timmar utan att få en enda krona i ersättning? Jag tycker inte det, jag tycker att han eller hon skall ha ersättning från första timmen. Det är ett tecken på att vi har ett rättssamhälle.
Herr talman! På nytt framhåller Bengt Harding Olson med viss skärpa att de statliga myndigheterna skall åläggas ett strikt ansvar. Det är ett mycket långtgående ansvar, och jag skulle tro att det går mycket längre än vad de flesta människor föreställer sig. Därigenom kommer man otvivelaktigt att snärja in myndigheterna när det gäller deras handläggning av ärenden. Jag vill beteckna det som ett sensationellt uttalande av Bengt Harding Olson i dag, att man t.o.m. får lov att fingera oaktsamhet av någon enskild befattningshavare eller av myndigheten för att kunna betala ut skadestånd. Ett sådant yttrande har jag tidigare aldrig hört i Sveriges riksdag, och jag tror inte att någon tidigare har uttalat sig på det sättet. Jag tycker alltså att det är rätt sensationellt, och det innebär en betygsättning när det gäller hela reservationen och Bengt Harding Olsons inlägg i dag — att han såsom statstjänsteman och riksdagsman är beredd att gå så långt att man t.o.m. skall fingera oaktsamhet inom myndigheterna för att de skall kunna åläggas skadestånd.
Herr talman! Detta är inte alls så sensationellt som Lennart Andersson vill göra gällande. Jag har redan påstått att det finns en lagstiftning där man fingerar oaktsamhet hos myndigheten. Det gäller lagen om frihetsinskränkning. Jag önskar bara gå vidare på den väg som redan är beträdd, för den är den rätta vägen. Dessutom tror jag att jag i större utsträckning har allmänhetens uppfattning bakom ryggen än vad Lennart Andersson har. Jag tror inte att svenska folket längre accepterar att den enskilde själv skall bära de skadeståndsrättsliga kostnaderna. Jag är fullt medveten om att vi inte nu i riksdagen och i den här kammaren kan formulera en fullständig lagtext och göra en totalanalys. Jag begär bara en sak, nämligen att man skall kunna vara så öppen när det gäller dessa frågor att man kan sätta sig ned i en utredning och förutsättningslöst gå igenom problemen — och då vara beredd att i varje fall fundera över om inte staten skall visa en mer generös inställning till sina medborgare än vad som nu är fallet. Det tycker jag är en mycket rimlig begäran, även om jag är ny här i riksdagen; det är möjligt att det behövs någon ny för att det skall bli sagt. Betygsättningen av min insats här får andra göra.

Herr talman! Riksdagen står nu i begrepp att fatta beslut i ett klassiskt ämne, som rör en central del av civilrätten och som varit föremål för lagstiftarens intresse i alla länder under århundradenas lopp. Bakgrunden är att en person förvärvar en sak från någon som inte hade rätt att sälja den. Den rätte ägaren, A, kräver att den nye innehavaren, C, återlämnar saken till honom, medan C vägrar detta under åberopande av att han förvärvat saken i god tro av B. Denne B behöver inte ha stulit saken av den ursprunglige ägaren A. B kan ha fått saken i sin besittning på fullt lagligt sätt, t.ex. genom lån eller pantsättning. Det uppstår sålunda en konflikt mellan A och C. Vem avgår med segern? Frågan har som sagt ställts tidigare, något som det ges flera exempel på i det bakomliggande betänkandet, Förvärv i god tro , vilket utgör underlag för den nu föreslagna lagen i ämnet. Jag har haft förmånen att vara ansvarig för betänkandet med biträde av en skicklig sekreterare. Det tidigaste exemplet går tillbaka till 2000-talet före Kristi födelse. Redan på den tiden förekom i Asien handel med slavar. Vad hände om C på marknaden av B köpte en slav som egentligen tillhörde A? Den 13 februari 1970 på morgonen köpte en konsthandlare i London, på en marknad vid Themsen, för 200 pund ett par ljusstakar av glas, som senare visade sig vara ett arbete av nyklassicisten Robert Adam — han levde under 1700-talet — och som skulle kunna säljas vidare för 800 pund. Ljusstakarna var stulna. Fick konsthandlaren behålla ljusstakarna? Den 10 juni 1852 köpte två personer på en marknad i Vänersborg var sin häst som hade stulits föregående natt då de gått på bete. Hur gick det sedan? Om tvisten angående slaven avgörs enligt Hammurabi lag blir domen att C, om han varit i god tro, får behålla slaven, om inte A löser till sig slaven med det belopp C betalt till B. Närmare besked om tillämpligt lagrum lämnas i betänkandet på s. 168. C gör med andra ord ett exstinktivt godtrosförvärv enligt svensk modell. Konsthandlaren i London hade det vanskligare, eftersom engelsk rätt ännu så länge i princip inte godtar godtrosförvärv i enlighet med rättsregeln ”nemo dat quod non habet” —- ingen kan ge någon annan en bättre rätt än den han själv har. Den engelska köplagen gör dock ett uråldrigt undantag till förmån för godtrosförvärv. Om saken såsom fallet var här köpts på öppen marknad, ”market overt”, inom City of London, får C behålla saken. I vårt fall förlorade dock konsthandlaren målet, eftersom den i och för sig tillämpliga undantagsregeln enligt den engelska hovrätten ansågs förutsätta att köpet skulle äga rum i tiden mellan soluppgången och solnedgången och det aktuella köpet hade ägt rum före soluppgången, kl. 08.19, därtill den 13 i månaden och på en fredag. Mera om detta kända rättsfall står att läsa i betänkandet. Hästhandlarna i Vänersborg gynnades onekligen av en då pågående träta mellan juristerna rörande tolkningen av ordet ”saklös” i missgärningsbalken; det var alltså här fråga om stulet gods. En välkänd professor i Upsala, Olof Rabenius, hade nämligen år 1770 — helt felaktigt — hävdat att ordet saklös skulle ges den innebörden att en godtroende köpare gjorde ett godtrosförvärv. Häradsrätten dömde till A:s förmån under åberopande av att hästarna blivit stulna ute på betesmarken — en ståndpunkt som låg helt i linje med bedömningen av de klassiska fallen av kreatursstöld, där man obetingat slog vakt om den ursprunglige ägarens ovillkorliga rätt att återfå sina djur. Göta hovrätt ställde sig däremot på hästhandlarnas sida och anslöt sig till den tolkning av ordet saklös som professor Rabenius förfäktat. Genom dom år 1854 godkände Högsta domstolen hovrättens dom och stadfäste därigenom beträffande stöldfallet den rättsnorm som därefter gällt och som riksdagen i dag, hoppas jag, förlänar fortsatt giltighet åt. Domen gällde som sagt den situationen att B stulit köpeobjektet av A. Skulle B ha fått sig saken anförtrodd genom en frivillig rättshandling från A:s sida, hade rättsnormen tillämpats redan från år 1734, inskriven som den är i 1734 års lag. I ett särskilt kapitel i betänkandet redogör professorn i rättshistoria, tillika tidigare ledamot av denna kammare, Erik Anners för den rättsliga trätan rörande ordet saklös och lämnar en spännande översikt över de delvis dramatiska händelser som ägt rum i riksdagen, då ämnet diskuterades där under flera riksmöten i slutet av 1800-talet. Den svenska ståndpunkten är förnuftig och klok. Den gäller också i många andra länder i Europa. I Holland antogs lag om godtrosförvärv för övrigt så sent som 1981, och i doktrinen har utsagts att de svenska rättsnormerna stått som förebild. Den internationella utvecklingen går i riktning mot den svenska modellen. Det är, herr talman, angeläget för mig att härmed kunna vederlägga det även i riksdagen framförda påståendet att svensk rätt skulle vara unik och extrem i sitt gynnande av godtrosförvärvaren C. Påståendet är som framgår icke sant. Det må förlåtas mig om jag ger uttryck för glädje och tillfredsställelse i dag. Det är nämligen först genom det förestående riksdagsbeslutet som vi i Sverige får en särskild lag i ämnet. Det har gjorts flera försök, men dessa har inte lett ända fram. Självfallet känns det slutligen hedrande att min utredning mottagits så väl av remissorganen, att den nära nog på varje punkt överensstämmer med det av ett enigt lagutskott tillstyrkta lagförslag som talmannen strax — hoppas jag — skall genom klubbslag upphöja till lag.

Dessa betänkanden debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas socialutskottets betänkande 1 om vissa hälsooch sjukvårdsfrågor.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1 tas bl.a. motion 435 upp. Den motionen behandlar viktiga frågor beträffande forskning och kunskapsspridning om kvinnors speciella hälsoproblem. Utskottet är enigt i fråga om vikten av att vi ägnar stor uppmärksamhet åt dessa frågor. Jag vill också peka på hälsooch sjukvårdslagen och vad som står i den när det gäller den övergripande hälsooch sjukvården, nämligen att det skall finnas en god hälsooch sjukvård för alla. Jag vill också peka på gynekologin som är en viktig del när det gäller kvinnornas speciella frågeställningar på detta område. Det gäller hur vi skall lösa framför allt frågan om forskningen och kunskapsspridningen. I detta betänkande är det i första hand kunskapssprid ningen som tas upp. Vi moderater menar att man bäst löser detta genom redan befintliga medicinska organ. Det är där förstärkningen skall ske, och det är där det skall bli en bättre forskning och information. Detta är syftet med vår reservation beträffande alternativ till utskottsbetänkandets majoritetsskrivning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Maj Britt Theorins motion om ett kvinnomedicinskt informationscentrum har getts en mycket seriös behandling i socialutskottet. Det är en av de få motioner som vi under det gångna året skickade ut på remiss. Vi har fått ett antal värdefulla remissyttranden om motionen, vilka i stort sett ställer sig bakom den problembeskrivning som finns i motionen. Några remissinstanser, det gäller medicinska forskningsrådet och Svenska Läkaresällskapet, menar att de uppgifter som Maj Britt Theorin ville ge till detta kvinnomedicinska informationscentrum hellre borde omhändertas av redan befintliga institutioner. En rad andra remissinstanser, inte minst centra och fora för kvinnliga medicinare, läkare och forskare, stödde motionen och instämde i förslaget om ett speciellt centrum. Socialutskottet har inte tagit ställning till vilken form en insats på detta område borde få. Utskottet vill med sin skrivning mycket starkt understryka de grundtankar som finns i motionen. Utskottet skriver att man räknar med att regeringen är uppmärksam på detta och kommer att vidta lämpliga åtgärder. Vi har alltså inte föreskrivit någon speciell form. Den moderata reservationen går ut på att utesluta en viss form. Vi som tillhör utskottsmajoriteten kan tänka oss att man antingen satsar på befintliga organisationer och stärker dem eller inrättar flera särskilda institutioner. Men vi har inte tagit ställning till den exakta organisationsformen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till samtliga yrkanden i betänkandet.

Herr talman! Vpk har under många år påpekat behovet av en riktig smärtlindring vid förlossningen. Det kravet är långt ifrån uppfyllt. Visserligen bygger utskottets argumentering på gamla siffror, men man kan nog inte hoppas på att situationen har förändrats så mycket mer. Det anmärkningsvärda i utskottets skrivning är att man tror att målet för och kravet på en bra smärtlindring är tillgodosedda även med de dåliga siffror som finns redovisade i betänkandet. Pås. 13i betänkandet redovisas att 15,9 90 av kvinnorna får epidural, och 11,5 90 får paracervikalblockad. De är de effektiva smärtlindringsmetoderna. 27,4 96 av kvinnorna får alltså en bra och effektiv smärtlindring. Man vet av undersökningar att mellan ;0 20 och 85 90 av kvinnorna behöver just denna effektiva smärtlindring för att inte känna, som det heter på läkarspråket, en outhärdlig smärta. Inte ens 30 90 får denna hjälp under det svåra och oftast långdragna värkarbetet. I utdrivningsskedet, alltså det allra sista, får 57,6 70 pudendusblockad. Det är ju bra, men den blockaden hjälper bara under den allra sista kvarten eller sista halvtimmen av förlossningsarbetet. Det återstår således mycket att göra, innan kvinnor tillförsäkras den rätt som riksdagen för snart 15 år sedan uttalade att kvinnor skulle ha, nämligen rätten till en adekvat och effektiv smärtlindring om så behövdes. Under rubriken Valfrihet i förlossningsvården smyger sig in en ny, romantiserad variant av förlossningstyp, som på intet sätt kommer att innebära mer smärtlindring för kvinnor, utan tvärtom. Det är hemförlossningar. I moderatmotionen 465 vill man bereda ökade möjligheter till just hemförlossning. Utskottet avstyrker motionen, som tur är. Jag tycker att motiveringen för avstyrkande är för positiv. Man vill, som det heter i skrivningen, avvakta pågående försöksverksamhet. Det ligger en stor portion romantik i dessa idéer om att föda hemma. Som jag ser det är hemförlossning en farlig och osäker väg att slå in på. I stället borde förlossningsavdelningarna göras mera hemlika. Då kunde man ha både tillgång till avancerad medicinsk hjälp om det behövs och en mjuk atmosfär. Jag är också, fru talman, mycket tveksam till en tidig hemgång från BB-avdelningen. Jag vet att många nyförlösta mammor vill hem så fort som möjligt — jag har själv velat det vid ett par tillfällen. Men jag vet också hur jobbigt det är att komma hem, vare sig det är med sitt första barn eller med sitt andra eller med sitt tredje barn. De dagar man kan stanna på sjukhuset behöver man för sin egen återhämtning och vila, och man behöver dem också för att man skall slippa ta det yttersta ansvaret för det nyfödda barnet. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Fru talman! Vad gäller behovet av att snabbt införa möjligheter till smärtfri förlossning, så tror jag att Inga Lantz och jag är överens. Vi har tidigare båda motionerat i denna fråga. Det betänkande vi nu har framför oss är ju ett enhälligt betänkande. Jag är litet överraskad över Inga Lantz kritik, eftersom hon står bakom detta betänkande, och jag vidhåller liksom tidigare talare att vi bör anta hela betänkandet.

Fru talman! Nej, det är sant som Daniel Tarschys säger, att det är ett enhälligt betänkande, och vpk har heller inte — för första gången på många år — väckt någon motion. Vi har följaktligen inte någon reservation. Jag vill bara påtala det stora glapp som fortfarande finns trots att riksdagen för femton år sedan fattade beslut om att alla kvinnor skall ha rätt till en effektiv smärtlindring. Jag tycker också — det sade jag även under utskottsbehandlingen — att siffrorna bygger på väldigt gamla redovisningar. Det är redovisningar från 1983, och man kan ju hoppas — även om jag inte tror att speciellt mycket har hänt på den här fronten. Det är emellertid gamla siffror, som tyvärr förmodligen är relevanta även i dag. Detta gör frågan om smärtfri förlossning ännu allvarligare.

Fru talman! Av betänkandet framgår att barnolycksfall är ett oerhört stort och hittills försummat problem. Ca 200 000 barnolycksfall är så svåra att sjukhusvård eller liknande behövs — det är avsevärt fler än antalet registrerade arbetsolyckor. Många av olyckorna ger bestående invaliditet och livslångt lidande. Vi har ca 150 dödsfall per år bland barn på grund av olyckor, också det avsevärt fler än antalet dödsfall i arbetslivet. Undersökningar har visat att majoriteten av olyckorna kunde ha undvikits med enkla åtgärder, eftersom främsta olycksorsaken är utformningen av den fysiska miljön: ett samhälle byggt av vuxna för vuxna utan hänsyn till barns begränsningar och behov. Barnen har ingen arbetarskyddslag, de har inga skyddsombud och ingen som är direkt ansvarig för att deras intressen tillvaratas i samhällsplaneringen. Det är bra att regeringen nyligen har gett socialstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till registrering av olycksfallen och därmed tillgodosett en del av de krav som framförts i motion 426. Ännu bättre hade det varit om också kravet på skyddsombud för bekämpande av barnolycksfall hade vunnit gehör i utskottet. Vi blir oupphörligen påminda i pressen om hur barn dödas och lemlästas. I dagarna har barnmiljörådet offentliggjort en undersökning som visar hur dåligt rättsskyddet är för barn som råkat ut för olycksfall. Man konstaterar bl.a. att utredningar läggs ner, att ansvarsfrågor aldrig tas upp i domstol och att byggföretag, kommuner och andra fastighetsägare går fria. Inte ett enda av 20 000 fall vid tingsrätterna i Stockholm har gällt barnolycksfall. Det här tyder på att föräldrar till drabbade barn måste få stöd och hjälp för att driva olycksärenden. De orkar oftast inte själva, eftersom de vanligen också har ett förlamande och tungt sorgearbete. Föräldrarna måste ha tillgång till barnskyddsombud, som vet vilka lagar som gäller och vilka krav på åtgärder som är rimliga när risker upptäcks eller en olycka har skett. I vårt land har vi en heltäckande barnhälsovård och skolhälsovård. Föräldrautbildning inom barnhälsovårdens ram är på god väg att bli utbyggd över hela landet. Föräldraorganisationen Hem och skola fungerar som en värdefull resurs inom skolans värld. Många värdefulla initiativ har tagits inom barnhälsovårdens och skolans ram för att förebygga olycksfall. Där finns i dag en öppenhet och en beredskap för åtgärder mot olycksfall som gör att man med relativt enkla medel bör kunna bygga upp en skyddsorganisation med samma effektivitet som arbetarskyddet. I många skolor fungerar redan i dag skyddsombud. Denna organisation bör byggas ut så att den blir heltäckande. För mindre barn bör föräldrar kunna utbildas till barnskyddsombud. Samtliga remissinstanser är positiva till införandet av barnskyddsombud såsom det skisserats i motion 426. En viktig uppgift för dem är att rapportera även tillbud till olyckor. Inom arbetarskyddet har man funnit att varje olycka föregåtts av i genomsnitt tre tillbud. Det är därför oerhört viktigt för det förebyggande arbetet att det finns någon som tar emot anmälan även om tillbud och som ser till att upprepning förebyggs — precis som det i dag fungerar inom arbetarskyddet. Jag yrkar bifall till reservationen angående skyddsombud för bekämpande av barnolycksfall.

Fru talman! Socialutskottet anser att detta med säkerheten för barn är en mycket väsentlig fråga. Det framgår också av att vi så sent som i april i år här i kammaren behandlade just den frågan. Majoriteten i utskottet har inte ändrat uppfattning sedan dess. Med det menar vi inte att det inte är viktigt att arbeta vidare för att minska barnolycksfallen och göra miljön säkrare för barnen. Fru talman! Jag skall helt kort kommentera reservationen av Daniel Tarschys och Ingrid Ronne-Björkqvist, båda folkpartister. Riksdagen sade i april att man skall avvakta resultatet av de utredningar som pågår. Socialminister Gertrud Sigurdsen har gett socialstyrelsen i uppdrag att ta fram skadeförebyggande åtgärder för barnolycksfall. Det finns en utredning som just remissbehandlats inom utbildningsdepartementet och som också tar upp dessa frågor. Vi bör alltså avvakta och vänta till dess regeringen kommer med förslag till riksdagen. Vi sade i april att vi förutsatte att regeringen mycket snart skulle komma med förslag om åtgärder till riksdagen. Vi har samma uppfattning nu. Att elevskyddsombud och föräldraskyddsombud skulle jämställas med skyddsombud på arbetsplatserna — det tål nog att utredas. Vi vet att skyddsombuden på arbetsplatserna i detta land har mycket stora befogenheter när det gäller arbetsmiljön. De har rätt att stänga tillverkningen, avbryta arbeten och en rad andra saker. Jag tror att vi skall akta oss för att så lättvindigt, med anledning av en motion, även om den är aldrig så välskriven, här ge samma rättigheter till elever i en skola. Vi bör överväga mycket noga innan vi gör det. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag har aldrig hävdat att man skulle ge dessa befogenheter till barnskyddsombuden och att de skulle jämställas med skyddsombuden på arbetsplatserna, men jag har exemplifierat områden där man kan arbeta på liknande sätt.
Fru talman! Det står att läsa i motionen att skyddsorganisationen bör få samma effektivitet som arbetarskyddet. Jag tolkar detta så, att också skyddsombudet då bör få ungefär samma befogenheter. Annars får man inte samma effektivitet.

Fru talman! Barnolycksfallsutredningen gjorde för många år sedan — 1979 var den klar med sitt arbete — en omfattande analys av vad som orsakade barnolyckor och vad som skulle behövas för att hejda dem. Inget av förslagen i utredningen har förverkligats. Barnolycksfallen är fortfarande den största enskilda dödsorsaken bland barn. De faror som barn utsätts för i hemmet, i barnomsorgen och i sin utemiljö får fortsätta att vara dessa faror för barnen. Knappt något har hittills gjorts, varken på lokalplanet eller centralt, av det som utredningen diskuterade. Barnolycksfallsutredningen föreslog en registrering av barnolycksfall och vidare bl.a. att barnsäkerhetskonsulenter skulle finnas ute i kommunerna, att ett centralt organ skulle ha en central överblick, att barnmiljöombud skulle finnas i kommunernas olika delar. Barnolycksfallsfrågan har bollats mellan olika organ, t.ex. barnmiljörådet, ungdomsdelegationen och HS 90-beredningen. Nu föreslås en ny utredning på detta område. Varför kan man inte ta förslagen från den gamla utredningen? Ingenting har ju egentligen hänt sedan den utredningen avlämnade sina förslag. Socialstyrelsen skall nu undersöka om inte hälsooch miljövårdsnämnderna skulle kunna ta ansvaret ute i kommunerna. Till detta skall sägas att det allra sämsta i barnolycksfallsfrågan just är att så många olika kommunala organ har delansvar för barnolyckorna att ingen känner det riktiga ansvaret. Det kan vara byggnadsnämnd, skolstyrelse, gatunämnd, trafiknämnd, socialnämnd och olika byggnadsföretag när det gäller fastighetsförvaltning osv. Det vore ju fantastiskt om man nu kunde komma fram till vilken instans som skall ha det övergripande ansvaret i kommunerna. Kostnaderna för barnolycksfall beräknas ligga på omkring 800 milj.kr. varje år. De samlade förslagen som barnolycksfallsutredningen lade fram kostade 17 milj.kr. De kostnaderna skall då ställas mot de 800 milj.kr. som barnolycksfallen kostar varje år, förutom att detta inte bara är en kostnadsfråga — många andra aspekter är ju inblandade i barnolycksfall. Det är viktigt med en registrering. Det är viktigt med ett centralt bevakande organ. Och det är viktigt med lokala ansvariga organ. Men det viktigaste tror jag är att det finns barnsäkerhetskonsulenter. Utredningen föreslog att man skulle inrätta sådana barnsäkerhetskonsulenttjänster, som skulle vara statsfinansierade. En försöksverksamhet i Tyresö visade hur betydelsefull denna barnsäkerhetskonsulent blev. Kommunen anställde på halvtid en sådan konsulent. Därmed fick kommunen dels en central kontaktperson, dels en samordnare av olika nämnders verksamhet, dels en remissinstans vid planering av barnmiljöer, dels en utbildningsresurs i frågor som rörde barns säkerhet. Genom detta breda samarbete, som blev resultatet av barnkonsulentens verksamhet, har kunskaper, erfarenheter, intresse och engagemang kunnat tas till vara.

Det var vad Tyresö vann på en halvtidstjänst som barnkonsulent. Barnsäkerhetskonsulenten stimulerade och initierade också barnmiljöombudsverksamheten i olika kommundelar så att dessa aktivt kunde följa och förändra de miljöer som ansågs olämpliga och farliga med tanke på barns säkerhet. Det lokala föreningslivet deltog också i arbetet som barnmiljöombud. Fru talman! Vad som nu behövs är konkreta åtgärder som bygger på de förslag som barnolycksfallsutredningen lade fram. Det finns inga genvägar till en bättre miljö för barnen.

Fru talman! Sedan motionerna om barnsäkerhet skrevs i januari i år, har äntligen ett arbete satts i gång i dessa frågor. Efter flera års fördröjning fick socialstyrelsen i juli i år uppdraget att utreda hur miljöoch hälsoskyddsnämnderna skall kunna förebygga skador, och dessutom fick socialstyrelsen i uppdrag att sätta i gång med skadestatistik. För en vecka sedan beviljades också barnmiljörådet 650 000 kr. av Allmänna arvsfonden för att undersöka hur barnsäkerhetsinformationen når ut till föräldrar och hur den kan förbättras. Detta är i verklig mening ett sätt att arbeta för att förebygga skador bland små barn i hemmet. Det pågår också ett arbete på utbildningsdepartementet i den viktiga frågan om hur eleverna skall kunna utse skyddsombud och verka skadeförebyggande i skolorna. Det här tycker jag är en mycket angelägen fråga, som måste lösas. Det känns alltså som om någonting äntligen börjar hända. Jag vill ändå poängtera att detta bara är början. Barnmiljörådet har i en unik undersökning studerat rättsfall kring olyckor. Som det sades tidigare har det konstaterats att i stort sett inga mål behandlar barnolycksfall, därför att det inte finns en tillräcklig lagstiftning. Några exempel: Ingen har i dessa fall dömts som vållande, och det tyder på att lagstiftningen brister. Vuxnas arbetsmiljö finns tydligt reglerad i arbetsmiljölagen. I de fall där barn har skadats på en arbetsplats där de varit prao-elever har lagen givit ett gott skydd även för barn. När barn skadas eller gör sig illa i andra sammanhang, t.ex. på lekplatser eller fotbollsplaner på kommunal och enskild mark, har det emellertid varit mycket svårare att få en rättslig prövning. Otydliga formuleringar i t.ex. ordningsstadgan och dess förarbeten ger utrymme för olika tolkningar. Ofta ser man på barn som små vuxna och tänker inte på att de faktiskt inte handlar som vuxna. Barnmiljörådet har länge krävt en skärpt lagstiftning, t.ex. i fråga om ansvar för brunnar, underhåll av lekplatser, vattenrutschbanor, pyrotekniska produkter. Detta kommer att bli aktuellt med den nya planoch bygglagen. I det sammanhanget måste jag poängtera att med de nya ramlagarna, där staten inte ger exakta anvisningar för hur t.ex. boendemiljön skall vara utformad, blir risken ännu större för att barnen kommer i kläm, om ingen på det kommunala planet bevakar barnens behov. Man kan vara litet fundersam över om verkligen miljöoch hälsoskyddsnämnderna ensamma skall klara av att bevaka dessa frågor, eftersom de inte har någon speciell kompetens i fråga om barn. Sedan flera år tillbaka har barnmiljörådet försökt stimulera till satsningar på lokalt barnmiljöarbete. Precis som Inga Lantz sade finns det också exempel på hur man lyckats när man arbetat på olika sätt i kommunerna. Jag tror inte heller att det finns någon annan lösning på sikt än att inrätta en samordnande instans i varje kommun med företrädare för de olika nämnderna och med en eller flera anställda, som bevakar barnens miljö och säkerhet. Det finns ingen annan lösning för att verkligen få denna övergripande syn på barnens behov. Med en sådan lösning skulle vi i verklig mening i varje kommun kunna få barnombud, som skulle kunna praktiskt stimulera lokalt barnmiljöarbete bland frivilliga krafter. I dag finns inte den samordningen. Att skapa säkra och bra barnmiljöer är inte dyrt. Det är en verklig investering för framtiden. En säker barnmiljö handlar inte bara om att gungorna skall sitta fast och att underlaget inte skall vara för hårt eller att det skall finnas spisskydd och liknande saker. Att skapa en säker barnmiljö handlar alltmer om att skapa en god barnmiljö, där barn har möjlighet att i frihet pröva sin fantasi och sin leklust. Men rapporter som nu kommer från våra skolläkare om vad som händer i skolorna är synnerligen alarmerande. Det är i och för sig inte den konkreta fysiska miljön som förorsakar skadorna — även om miljön är dålig — utan det är ett mer brutalt våld bland barnen som nu skapar väldigt många olyckor. De här olyckorna kan inte förebyggas enbart med ombyggnader i säkerhetshänseende. De förebyggs bäst genom att barn får en stimulerande miljö, där de inte förleds att gripa till våld för att få utlopp för sina känslor. Det är därför säkerhetsarbetet bland barn i högre grad än tidigare nu handlar om att skapa bra barnmiljöer i stort. Med hänsyn till utvecklingen av ungdomsvåldet är det synnerligen angeläget att se vilka som är de grundläggande orsakerna och vilka åtgärder man kan vidta redan kring sandlådemiljön. Annars blir insatser senare inte tillräckliga. Jag har inget yrkade i dag, men jag hoppas att alla kommuner med socialtjänstlagen i bakgrunden verkligen beaktar sitt ansvar när det gäller att skapa trygga barnmiljöer. I detta ligger också att skapa en miljö som förebygger olyckor.
Beträffande socialutskottets betänkanden 3 och 4 är ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför till att debattera socialutskottets betänkande 5 om familjeplanering och abort samt 7 om genteknik m.m. I fråga om dessa betänkanden hålls gemensam överläggning.

Fru talman! Vi har flera gånger tidigare här i kammaren diskuterat de frågor som behandlas i socialutskottets betänkanden nr 5 och nr 7. Det blir mer och mer angeläget att vi får ett övergripande rättsskydd för mänskligt foster och för mänskligt liv i alla de situationer som tas upp i dessa båda betänkanden. Vi har mött problemen och frågeställningarna i inseminationsutredningen, i gen-etik-kommittén, i vetenskapliga rapporter, i etiska samtal och i en rad andra sammanhang. Jag menar att detta är en fråga som tränger sig på. Den svenska lagstiftningen när det gäller detta övergripande skydd har i många sammanhang när vi tagit upp dessa viktiga etiska frågor till diskussion och överläggning visat sig vara bristfällig och ologisk. Frågan har fått en ökad aktualitet på vissa speciella områden, som jag vill peka på. Det gäller för det första genteknik och genmanipulation, som har belysts på olika sätt och från skilda utgångspunkter. Vi har för det andra fosterdiagnostiken, där t.ex. synen på könsbestämning i ett tidigt skede verkligen tränger sig på vad gäller bl.a. abortlagstiftningen. Vi möter här de handikappades och deras organisationers frågeställningar inför de problem som fosterdiagnostiken aktualiserar. Hur skall vi kunna fälla avgöranden om vad som är meningsfullt liv i detta tidiga skede? Den frågan har fått ökad aktualitet allteftersom vetenskapen har gått framåt på fosterdiagnostikens område. Vi har för det tredje provrörsbefruktningen, dvs. befruktning utanför kvinnans kropp. Jag skulle i all ödmjukhet vilja ställa frågan: Hur stämmer denna med en av huvudreglerna inom abortlagstiftningen, som säger att fostret är en del av kvinnans kropp? Man kan t.ex. ta ett ägg från en kvinna, utföra konstgjord befruktning utanför kroppen och sedan placera det befruktade ägget i en annan kvinnas kropp. Man kan ställa frågan: Vilken kvinna är det som i det läget äger fostret? Hur skall vi i just det sammanhanget se på huvudregeln om fostret som en del av kvinnans kropp? Jag bara ställer frågan, eftersom många förutsättningar som tidigare ansågs självklara bl.a. i samband med att abortlagstiftningen antogs har klart förändrats allteftersom vetenskapen gått framåt. Inom transplantationskirurgin kan man använda sig av delar från aborterade foster. Det kan kanske faktiskt bli så att vi gör oss beroende av aborterade foster i dessa sammanhang. Det är ytterligare en frågeställning. Det förekommer också forskning i betydligt vidare mening på embryon. Fru talman! Jag anser att det nu är hög tid att vi förutsättningslöst utreder frågan om ett övergripande rättsskydd för fostret när det gäller alla de nu aktuella situationerna. Vi måste i den utredningen också inbegripa abortsituationen. Jag menar att det mänskliga fostret har liv — ett mänskligt liv. Vi kan när det gäller att bestämma livets början inte utgå från vetenskapliga framsteg vid ett givet tillfälle. Grunden för bedömningen måste vara etisk och synen på den grunden måste utgå från livet självt och livets okränkbarhet. Låt mig ta ytterligare ett exempel: När abortlagen antogs lades vissa tidsgränser fast utifrån de tider vid vilka man menade att fostret hade uppnått en viss form och möjlighet att överleva i olika situationer. Nu pekar också utskottsmajoriteten på att de tidsgränserna måste ses över. Jag tycker att det är bra att även utskottsmajoriteten gör ett sådant ställningstagande. Jag vill bara ta detta som ytterligare ett exempel på att det är ohållbart att utgå ifrån rättsskydd för livet utifrån en vetenskaplig möjlighet vid en given situation i tiden. Jag tycker att detta visar på behovet av en mer ingående analys av ett övergripande rättsskydd i olika situationer. Fru talman! I betänkande nr 7 vill utskottet ha en samlad bedömning när det gäller resultaten av bl.a. inseminationsutredningen och gen-etik-kommitténs arbete. Vi i utskottet har hemställt om att regeringen skall göra en så samlad översyn som möjligt och redovisa för riksdagen senast år 1987. Jag är övertygad om att när vi, om cirka ett år kanske, skall ta ställning till viktiga frågor på de här områdena, kommer vi på nytt att få klart för oss vilken brist det är och vilken svårighet det innebär att vi inte har ett övergripande utgångsläge när det gäller fostrets, embryots, rättsskydd i olika sådana här situationer. Fru talman! Jag menar också att ett sådant övergripande rättsskydd är logiskt utifrån svensk rättstradition. Jag menar också att det från vetenskaplig synpunkt och från forskarsynpunkt skulle vara bra. Vi har hört att många vetenskapsmän efterlyser klarare gränser. Man vill veta hur vi politiker utifrån allmänna etiska bedömningar ser på de här frågorna. Jag vill understryka, att när jag tar upp de här frågorna, gör jag det med mycket stor tilltro och med en mycket stor respekt för vad den medicinska forskningen har åstadkommit och kommer att åstadkomma för att skapa drägliga förhållanden för oss människor totalt sett. Det är inte något ifrågasättande av den medicinska vetenskapen. Men jag menar att problemen i dag är så stora, så omfattande att vi måste ha ett övergripande rättsskydd. Jag önskar därför en förutsättningslös utredning där, vi tar upp de här frågorna med hänsyn till alla de olika problem som det hänvisas till i de båda betänkandena. Fru talman! Jag ber att med anledning av detta få yrka bifall till den moderata reservationen 2 till socialutskottets betänkande 5.

Fru talman! Det är bra att utskottet föreslår en översyn av abortlagen med tanke på gränsen för sen abort. Det är bra att utskottet uttalar att det är angeläget att inseminationsutredningen behandlar abortlagen i den mån arbetet med skydd för ofödda eller med fosterdiagnostik ger anledning till det. Enligt min uppfattning borde den översynen få ske förutsättningslöst. Jag tror att det vore oklokt av riksdagen att redan nu bestämt uttala sig för att det inte finns anledning att se över gränsen 12 veckor, den gräns inom vilken kvinnan själv avgör om abort. I socialstyrelsens rapport Fosterdiagnostik tar man upp farorna och problemen med fosterdiagnostiken — och det berör det område vi nu diskuterar. Man skriver i rapporten: ”Möjligheten till fosterdiagnostik har skapat oro. Man har fruktat att denna möjlighet kommer att bana väg för vad man kallat en kvalitetskontroll av fostret. Betänkligheterna torde i allmänhet inte så mycket rikta sig mot den fosterdiagnostik som syftar till uppspårande av allvarliga skador. Vad man framför allt tycks vara rädd för är att det i framtiden skall bli möjligt att fastställa även mindre avvikelser och att endast ”fulländade” barn skall tillåtas födas. Det torde vara riktigt att en förfinad diagnostik är att vänta. Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt att innebära ökade diagnostiska möjligheter. Man måste alltså räkna med att allt fler och allt lindrigare fall av fosterskada kommer att kunna diagnostiseras före 18:e veckan. Med oförändrad lagstiftning innebär detta att kvinnan i sådana fall utan att ange skäl kommer att ha möjlighet att anhålla om abort.” I detta sammanhang vill jag påminna om den debatt som pågår just nu i Danmark, sedan abort utförts på grund av att man inte var nöjd med barnets kön. I rapporten står vidare under rubriken Framtida problem: ”Om fosterdiagnostiken förfinas så att även mindre avvikelser kan påvisas, var skall man då dra gränsen för att ge tillstånd till abort? Kan man tillåta kvinnan att göra abort på social indikation men förvägra henne rätten att begära avbrytande därför att fostret visar sig vara — eller löper en betydande risk att bli — sjukt eller skadat eller därför att det företer en oönskad egenskap. Situationen är sådan att en reglering av fosterskadeindikationen knappast torde kunna genomföras utan en begränsning av kvinnans nuvarande självbestämmanderätt. I framtiden kommer vi sannolikt att ställas inför följande frågor: Är abort på grund av fosterskada ett problem av den natur att det motiverar att man river upp grundprincipen i nuvarande abortlagstiftning, nämligen kvinnans valfrihet? Kan man när det gäller fosteregenskaper lämna avgörandet åt kvinnan själv? Dessa frågor kan inte besvaras förrän man bättre kan överblicka utvecklingen.” Frågorna kan alltså inte besvaras i rapporten, och jag kan inte heller ge svar på dem. Men det är viktiga frågor, som måste finna ett svar. Därför tycker jag att man förutsättningslöst skall få se på dessa frågor. Varje abort är en kränkning av människovärdet. Ibland är situationen sådan att man gör fel hur man än handlar. Den tekniska utvecklingen inom sjukvården har medfört mycket gott, men den har också medfört att vi i dag ställs inför nästan omöjliga avgöranden av etisk art. Den enda chansen att undvika faror är att förutsättningslöst analyser vilka faror som finns och våga ta en debatt om de risker som föreligger eller som kan bli aktuella i framtiden. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Så har det hänt. Någonstans i Östtyskland hände en trafikolycka. Två barn, tio och elva år gamla, blev svårt skadade — det ena i huvudet och det andra i kroppen. Modern var förtvivlad. Läkarna stod där med sitt erbjudande: Vi gör en transplantation av det som är kvar. Så gjorde man det otänkbara. Man tog det friska huvudet och satte det på den hela kroppen. Av två svårt skadade kroppar försökte man rädda en till fortsatt liv. Den nya pojk-flickans hjärna uppges fungera normalt, men kroppen är förlamad från axlarna och neråt. Det beror på att läkarna inte har lyckats sammanfoga ryggraden mellan de två kropparna. Den tekniska utrustningen för att göra sådana operationer finns sedan ett decennium i USA, Sovjet, Japan, Kina och Västtyskland. För 18 år sedan började en dr White i USA att transplantera aphuvuden. Redan 1977 sade denne doktor att det skulle vara fullt möjligt att inom ett år utföra transplantationer på människor, på precis samma sätt som han flyttat omkring aphuvuden och aphjärnor. Han var däremot inte säker på att sådana transplantationer skulle genomföras. Problemen är för stora, sade han då. Man måste först finna en teknik för att binda samman ryggmärgen i kroppen med hjärnan, så att hjärnan kan styra sin nya kropp. För 20 år sedan sade en rysk kirurg, Kandel, att man inom 20 år skulle kunna framgångsrikt transplantera hela huvuden från en levande varelse till en annan. Christian Barnard sade 1968 att han var helt övertygad om att sådana operationer skulle kunna genomföras i framtiden. Där är vi alltså i dag. Det som för några år sedan var otänkbart på det medicinsk-tekniska området är i dag i många sammanhang både tänkbart och genomförbart. Jag tänker på inseminationsverksamheten, på utvecklade metoder att låta ett foster växa utanför livmodern, på manipulationer av gener, både sådana som har betydelse för arvsmassan och de vanliga kroppsgenerna, jag tänker på forskning på aborterade foster, jag tänker på en alltmer förfinad fosterdiagnostik. Den nuvarande abortlagen lägger inga hinder i vägen för en sådan forskning. Denna utveckling — om det nu skall kallas så — leder oss hela tiden över gränser, gränser som åtminstone jag för bara några år sedan trodde var oöverstigliga. Jag tycker att den nuvarande utvecklingen kränker själva livet. Gränsöverskridandet, kränkningen, sker genom små men viktiga steg. Detta sker med motiveringen att det är i mänsklighetens tjänst. De barnlösa villt.ex. så gärna ha barn att man tt.o.m. får köpslå om och kommersialisera barnafödandet. Man tillåter sig hela tiden att sätta sig över moraliska — etiska — betänkligheter. Det är t.ex. praktiskt att frysa ägg och embryon för Prot. 1986/87:19 framtida behov, osv. Människolivets gränser blir allt svårare att överblicka, 5 november 1986 både i början och i slutet. Vi håller på att få en relativ syn på livet. rn a a AI SG Effekterna av alla dessa små steg kan bli ett samhälle där det svaga inte längre får finnas, där defekter plockas bort eller defekta delar byts ut. Jag vill inte ha ett samhälle där barn kan beställas blåögda och med det eller det anlaget. Jag vill inte ha ett samhälle där handikappade människor inte är välkomna. Jag vill inte ha ett samhälle där allt är utbytbart. Den medicinska teknologin verkar inte ha några förbehåll inför livets okränkbarhet. Därför är det viktigt att de politiska församlingarna får möjlighet att besluta i dessa frågor. Och det brådskar. Hittills är politikerna överkörda. Och ändå är det politikerna som har det yttersta ansvaret. I motion §0406 av Alf Svensson tas etisk-moraliska frågeställningar upp om livets okränkbarhet och om människors lika värde. Tankegångarna i motionen sammanfaller med vad vpk tidigare uttryckt i motioner och interpellationer. Dit hör t.ex. kravet på att alla människor skall ha rätt att födas med omanipulerad arvsmassa, kravet att avvisa en kvalitetsinriktad och utsorterande fosterdiagnostik, kravet på stor restriktivitet i vad gäller provrörsbefruktning och kravet på förbud mot genterapi på embryon samt på att befruktade ägg inte skall få frysas. På grundval av en humanistisk människosyn delar vpk i sak de tankegångar som utifrån en kristen utgångspunkt framförs i den här motionen. Utskottet avstår, tycker jag, från att diskutera de viktiga principiella frågorna i samband med hela komplexet av gentekniska frågor och väljer i stället att berätta om de olika utredningar som finns i dessa frågor. Enligt min mening är det både nödvändigt och brådskande att diskutera just de frågor som tas upp i kds-motionen. Men det är klart att det är behagligare och enklare att skjuta svåra frågor ifrån sig. Men det är också fegt. Fru talman! Jag vill säga något om abortfrågan. Abortfrågan har blivit mer komplicerad genom den medicinsk-tekniska utvecklingen, främst då genom den förfinade fosterdiagnostiken. Man kan nu göra fosterdiagnostik redan i sjunde till åttonde graviditetsveckan. Det säger sig självt att den tidiga fosterdiagnostiken i och med detta krockar med abortlagens gränser. Också det förhållandet att man nu mycket tidigare än förr kan rädda livet på för tidigt födda barn gör att tidsgränserna i abortlagen måste ses över — inte tolvveckorsgränsen men väl de andra. När beslutet om den fria aborten fattades fanns inte dessa diskussioner. Abortlagen utgick från kvinnans rätt att bestämma över om hon ville genomgå sin graviditet eller inte. Avancerad fosterdiagnostik fanns inte då. Kvinnan skulle ta ställning till ett föräldraskap. Nu finns det andra ställningstaganden att göra, och mycket svårare sådana. För mig är det en stor skillnad mellan att göra abort som föregåtts av fosterdiagnostik och abort utan en sådan. I det första fallet väljer man nämligen bort ett visst barn, som kan ha vissa egenskaper. I det andra fallet väljer man bort ett föräldraskap på olika grunder, medicinska eller sociala. Om jag skall uttrycka en vilja då det gäller fosterdiagnostik och fri abort, måste jag säga är det den fria aborten att jag vill värna om. Man kan inte välja båda. 53 Vpk har en reservation i betänkandet om familjeplanering. Reservationen rör frågan om det skall finnas möjlighet för vissa barnmorskor att slippa sätta in spiral. Vissa — förhoppningsvis endast ett fåtal — barnmorskor upplever som oetiskt att tvingas sätta in spiral i abortförebyggande syfte, eftersom de är motståndare till aborter och ser spiralen som ett abortmedel. För barnmorskor gäller legitimering. Det innebär krav på genomgången, fullständig utbildning i alla moment, vilket i sin tur betyder säkerhet och garanti för sjukvården och dess patienter.Skall nu dispens kunna ges förlorar givetvis legitimationen just den här formen av trygghet och garanti. Enligt min mening går det inte att förena en legitimation med dispenser av olika slag. Det vore dessutom fel att ge denna dispens. Regering och riksdag har fastställt utbildningsplaner för barnmorskorna. Vi har också beslutat om den fria aborten och till denna kopplat det viktiga kravet på abortförebyggande verksamhet. I den abortförebyggande verksamheten ingår just preventivmedelsrådgivning och spiralinsättande som de viktigaste delarna. Det är beklagligt, tycker jag, att socialdemokraterna nu gett efter i denna fråga, som ju inte är ny i socialutskottet. Till sist vill jag citera ett litet klipp ur Läkartidningen, där man belyser en något annorlunda dimension än den jag här har berört. ”Chefen för kvinnokliniken vid ett sjukhus i Västsverige hade rätt att förbjuda en praktiserande barnmorskeelev att vid kliniken propagera för sina åsikter om abort, anser JO Sigvard Holstad. Klinikchefen ansåg det omöjligt att undervisa eleven eftersom hon betraktade honom som mördare. I samråd med ledningen för vårdhögskolan kom man dock fram till att eleven fick stanna under förutsättning att hon inte propagerade bland studiekamraterna. Eleven ansåg att hennes yttrandefrihet kränkts, men JO bedömer att läkaren bara begärt att hon inte skulle störa arbetet och utbildningen vid kliniken.” Fru talman! Med det här yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkande 5 från socialutskottet.